Herr talman! Jag ber att få instämma i vad herr Arvidson nyss sade beträffande försäljningsskatten på ädelmetall. Men jag kan också instämma i vad herr Nordgren anfört om försäljningsskatten på guldsmedsvaror över huvud taget; den är en kvarleva från en gammal regleringsekonomi som vi inte borde bibehålla. Svårigheterna för dem som arbetar i denna bransch är så stora, att det inte är lojalt att även utsätta dem för så ojämna konkurrensförhållanden som blir följden av denna skatt. När jag begärde ordet, herr talman, var det närmare med anledning av ett uttalande i utskottsutlåtandet om att en avveckling av den särskilda varuskatten på tekniska preparat inte är så angelägen. Utskottet skriver att de anförda skälen för en avveckling av den särskilda varuskatten på tekniska preparat inte kan anses väga särskilt tungt. Men när skatteberedningen uttalade sig för en övergång till mervärdeskatt, menade beredningen att de punktskatter som inte var föranledda av sociala eller medicinska skäl skulle avvecklas. Då är det ingen konsekvens i att ha en mycket omfattande generell, indirekt beskattning och samtidigt operera med ett an tal punktskatter, som relativt sett inte ger så mycket men medför stora kontrollsvårigheter och mycket krångel för dem som arbetar i branschen. Jag hoppas att utskottsmajoritetens uttalande inte bör tolkas så, att man börjar sväva på målet i det hänseendet. Det är den saken vi har velat inskärpa med det särskilda yttrande som avgivits till utskottets betänkande. Om det genomförs en allmän indirekt beskattning, skall man inte vid sidan därav operera med en mängd punktskatter, som det inte finns någon speciell motivering för. Det bara krånglar till hela skattesystemet. Den gamla uppfattningen att vissa varor är lyx och att konsumtionen av dem bör försvåras är mogen att försvinna i vårt samhälle.
Herr talman! Tillåt mig börja med några ord i anledning av vad herr Nordgren sade om guldsmedsvarorna.

Nej, det är omöjligt att ange några sådana siffror. Bevillningsutskottets kansli har inte kunnat plocka fram några uppgifter av det slaget. Jag tycker att herr Nordgren borde vara belåten med vad utskottet i detta sammanhang skrivit. Även herr Norrbys fråga bör vara besvarad med utskottets ord »så snart det ekonomiska läget medger detta». Däri ligger förklaringen till att utskottet inte nu velat vara med om att avskaffa punktskatterna. som bekant att punktskatterna skall borttagas, och nu arbetar mervärdeskatteutredningen med en överarbetning av dessa skatter. Jag tar också för givet att utredningens förslag på den punkten inte kommer att avvika från allmänna skatteberedningens. I varje fall kan jag försäkra att mervärdeskatteutredningen också prövar frågan om punktskatternas avskaffande. Men det statsfinansiella läget medger som sagt inte att skatterna omedelbart avskaffas. Herr Gustafson citerade utskottets skrivning att de anförda skälen för en avveckling av den särskilda varuskatten på tekniska preparat inte kan anses väga särskilt tungt. Ja, det är just vad utskottet anser. Sådan som situationen nu är bör vi inte försämra det statsfinansiella läget. Och så länge vi har dessa skatter kvar kan man väl uttrycka saken så som utskottet har gjort.

Vi skulle också återinföra skatt på grammofonskivor, vi skulle införa en ny skatt på tomflaskor, och jag vet inte allt. Då var det helt andra intressen som gjorde sig gällande. Det var visserligen fråga om hjälp till u-länderna, men man måste väl veta något så när vad man vill. Har man avskaffat punktskatterna, så skall man väl inte införa nya sådana skatter igen för att några veckor efteråt motionera om avskaffande av dem o.s.v. Jag tror för min del att punktskatterna kommer att rubb och stubb borttagas och att det blir ett helt annat skattesystem så småningom. Men vi får väl lugna oss och vänta till dess den dagen kommer. I nuvarande statsfinansiella läge är det inte dessa skatter som i första hand bör avskaffas eller sänkas.
Herr talman! När herr Brandt här anför herr Rubins motion, så kanske herr Brandt ville studera omröstningsprotokollet från denna kammare. Det visar sig att hur behjärtansvärt ändamålet än var, hade en förkrossande majoritet i denna kammare uppfattningen att man inte skulle finansiera u-hjälpen med dylika punktskatter. Om jag inte minns fel är herr Brandt ledamot i den utredning som nu håller på att bearbeta mervärdeskatten, och därför bör hans uttalanden tillmätas särskilt värde. Jag hälsar sålunda med mycket stor tillfredsställelse det uttalande herr Brandt här gjorde beträffande punktskatternas avskaffande.
Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att ta tillbaka vad jag sade tidigare, utan för att få yrka bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! I vanliga fall hämtar man sina argument antingen i majoritetsskrivningen eller i reservationen. I detta ärende skall jag för ovanlighetens skull försöka finna mina argument genom att jämföra majoritetsskrivningen och reservationen. Vi som står bakom majoritetsskrivningen i utskotiet och de som har reserverat sig har läst samma aktstycken och haft. tillgång till samma upplysningar där vi suttit tillsammans vid bordet. Men ur den gemensamma grunden och ur dessa samma tankefrön har spirat ganska olika plantor. De har kultiveraits och tuktats på så skilda sätt att resultaten blivit ganska skiljaktiga. Majoriteten har varit angelägen om att dimensionera upp yttrandena från remissinstanserna, som har avstyrkt motionen. Därför ger man Publicistklubben och TT en honnör genom att säga att den. positiva inställningen hos dessa remissinstanser till riksdagens informationsönskemål inte kan dragas i tvivelsmål. Den blomman kniper reservanterna bort i sin skrivning — man stryker helt enkelt den satsen, När majoriteten refererar remissinstansernas yttranden säger de att Publicistklubben och TT har ställt sig »starkt» tvivlande till möjligheterna för en pressombudsman att nå positiva resultat. Reservanterna fölier. formuleringen men censurerar bort ordet »starkt». De positiva åtgärder som har vidtagits i sammanhanget — den arbetsgrupp under talmanskonferensen för vilken redogjorts här från talarstolen i dag — kallar majoriteten »beaktansvärda initiativ». Reservanterna däremot bagatelliserar vad som har gjorts genom att skriva: »Även om vissa initiativ på sistone tagits — — —». Här har alltså suttit riksdagsmän med tiligång till precis samma informationer. När de presenterar fakta för utomstående blir resultaten ändå så olika, trots att varken majoriteten eller. reservanterna är partipolitiskt enhetliga. Detta är som jag ser det ett utomordentligt starkt stöd för pressorganisationernas uppfattning att man inte är betjänt av att skjuta in ett förmedlande led mellan fakta och reportage. Direktkontakten är den enda som ger underlag för en livfull och intressant information, och det är endast den livfulla och intressanta informationen som når fram till läsare, lyssnare och tittare. Detta säger fackfolket, och som lekman menar i varje fall jag att det låter övertygande. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i vad herr Börjesson i Glömminge sade om att nyhetsmedia presenterar ett ambitiöst material om riksdagens arbete. Av utskottsutlåtandet framgår att många verk och institutioner på såväl det statliga som det privata området har ägnat kontakterna med press, radio och TV en betydande uppmärksamhet. Bl.a. har man anställt särskild personal för att sköta dessa angelägenheter. Aegeringen inrättade 1963 en pressekreterartjänst, och det ansågs vara fullt i sin ordning. Jag tror inte att någon i dag vill påstå annat än att en sådan tjänst behövs, och jag har svårt att inse att så är fallet i kanslihuset men inte i riksdagshuset. Jag har den uppfattningen att det arbete som bedrives i riksdagshuset är av minst lika stor betydelse som det som försiggår i kanslihuset. Det torde alltså vara lika viktigt att det lämnas upplysningar till allmänheten om verksamheten i detta hus och att dessa upplysningar blir så riktiga och klarläggande som möjligt. Riksdagsbesluten berör egentligen allmänheten mera direkt än besluten i kanslihuset, vilket borde tala för att en pressekreterare eller pressombudsman i riksdagshuset vore av särskilt värde. Utskottsmajoriteten har emellertid inte vågat sig på att rekommendera en sådan riksdagens pressombudsman. Man har när det gällt att fatta beslut i ett ärende som är riksdagens egen angelägenhet ansett sig böra fråga andra om råd. Det har man för allt i världen full rätt att göra, men man har till sina rådgivare valt ett par organ, som nog på förhand kunde förmodas inte vilja tillstyrka inrättandet av en sådan befattning i riksdagshuset. En framstående företrädare för den ena remissinstansen gjorde ju ett uttalande i Dagens Nyheter omedelbart efter motionens avlämnande, vari han tog avstånd från förslaget. Det var därmed redan klart att denna remissmyndighet icke skulle komma att ge ett svar i enlighet med motionens syfte. Jag vill inte kritisera detta; det är utskottens egen angelägenhet att välja remissinstanser.

Publicistklubben säger i sitt remisssvar t.ex. att de pressombudsmän som redan finns i olika institutioner inte sällan blir förbigångna när det gäller förmedling av nyheter som massmedia önskar vara ensamma om. Pressen, ra dion och televisionen går, säger man, direkt på nyhetskällan utan att ta omvägen över en pressombudsman. Samma förhållande skulle inträda om riksdagen anställde en pressombudsman. En sådan nonchalans mot pressekretariat eller pressombudsmän är enligt min mening inte något skäl för att inte riksdagen lika väl som en mängd andra enskilda och offentliga institutioner skulle behöva en kontaktman eller ett kontaktorgan i någon form. Det intressanta är emellertid denna fråga: Varför nonchalerar man institutionernas informationsmaterial och personal? Jo, säger man, man måste sovra informationsmaterialet och man måste bedöma detsamma utifrån ett allmänt nyhetsintresse. Jag förstår mycket väl ambitiösa tidningsmäns strävan efter att vara först med sin uppgift — så mycket har jag umgåtts med tidningsmän — och det respekterar jag; det ligger i deras yrke. Tyvärr händer det emellertid alltför ofta att sensationslystnaden får övertaget över vederhäftigheten. Man ger sig kanske helt enkelt inte tid till att kontrollera vederhäftigheten i vad man upplyser om, bara därför att man måste vara först med nyheten. Såvitt jag begriper kan spridandet av en felaktig uppgift omöjligen vara en merit för en aldrig så duktig tidningsman. Den personliga kontakten med riksdagsmännen skulle ju inte på något sätt uteslutas, om man hade ett riksdagens informationsorgan eller en pressombudsman, men jag tror att det i många fall skulle vara en fördel för enskilda riksdagsmän att kunna hänvisa till en sådan representant. Det andra remissorganet, TT, anser att en pressombudsman inte skulle kunna åstadkomma en ökning av informationsvolymen. Ja, nu är det väl så, att det inte är volymen som är det väsentliga. Jag tror att en pressombudsman sannolikt skulle kunna berika innehållet i informationsmaterialet och skulle kunna ge en mera allsidig bild av vad som rör riksdagen och dess ledamöter tack vare den överblick som han har över hela detta område. Det är bättre för riksdagen med en något mindre omfattande men sakligt riktig information än med en omfattande och felaktig. Mest anmärkningsvärt är det erkännande som görs när man talar om utskottsarbetet och som herr Börjesson i Glömminge också apostroferade.

Detta uttalande kan knappast tolkas på annat sätt än att man skulle vara medveten om att vederhäftigheten kan vara diskutabel men att man bortser från detta. Strävan efter att vara först och ensam betyder alltså mer än vederhäftigheten. Herr talman! Man kommer att tänka på den strof som för närvarande finns med i Svensktoppen: »Tro, tro, tro som vi, för det är nästan sant!» Vi riksdagsmän har en annan uppfattning i fråga om vederhäftigheten. Jag har under mina något över tjugo år här lärt mig, att i denna församling betyder inte någonting så mycket som vederhäftighet i det som förs fram. Man lever tydligen i en annan värld när man anser, att det är mindre noga med vederhäftighet, det är viktigare att vara först. Det påstående som har giorts i remissvaret innebär faktiskt en viss beskyllning mot journalister över huvud taget. Såvitt jag vet är de flesta journalister höjda över denna nivå. Men om det som sägs i detta remisssvar är riktigt kanske det i alla fall förklarar en hel del. Man säger nämligen på ett annat ställe, att om diskus. sion uppstår kring av riksdag eller riks dagsutskott vidtagna åtgärder, är nyhetsorganen mera intresserade av att komma i kontakt med någon riksdagsledamot som berörs av diskussionen än att komma i kontakt med en pressombudsman. Jag noterar det med tillfredsställelse, men jag skulle gärna vilja tilllägga, att man skulle önska, att en sådan kontaktvilja vore bättre utvecklad än den är för närvarande. En enskild riksdagsman kan ju knappast själv ta kontakt med dessa nyhetsorgan, om han skulle beröras av låt oss säga en felaktig uppgift. Men en pressombudsman skulle ha lättare att knyta de kontakter som behövs för att rätta till felaktiga uppgifter. Tyvärr saknas inte exempel på att förhållanden rörande riksdagen direkt felaktigt delgivits allmänheten. Det finns t.o.m. exempel på att upplysningar har byggt på helt felaktiga uppgifter och har varit direkt ärekränkande för enskilda riksdagsledamöter. Vid tillfällen av skall vi säga nyhetsnöd använder sedan andra media sådana uppgifter, trots att vederbörande riksdagsledamöter kan ha vederlagt och dementerat dem. Det händer att artister i radio och TV utnyttjar dylika felaktigheter i sina framträdanden. Men någon kontakt med riksdagen eller med berörd part från dessa medias organ har man inte sett till. Nu vill jag stryka under att vi riksdagsmän ingalunda vill vara några s.k. »prinsessor på ärten» som skulle vara fria från all anmärkning och kritik, långt därifrån. Man må gärna kritisera både oss, riksdagen och riksdagens arbete, under förutsättning att det är en saklig och vederhäftig kritik och att den delges allmänheten på ett sätt som ger en riktig bild av riksdagen.

Som jag tidigare sade är riksdagens arbete och uppgift enligt min mening av så stor betydelse, att vi rent av är skyldiga att ge samhället en så riktig information som möjligt. Förekomsten av en pressombudsman skulle sannolikt kunna verka återhållande på publicerandet av :sensationsuppgifter och : kunna bidra till en presentation som bättre motsvarar verkligheten. Som tidigare sagts framhåller utskottsmajoriteten, att det tillsatts några personer som skall sköta sådana uppgifter som tillfaller en pressombudsman. Enligt min mening sköts sådana uppgifter bäst av en person och icke av ett helt team. Att man redan nu tillsatt ett organ som skall sörja för denna informationsverksamhet måste ju anses bekräfta, att det behövs något slags kontakt meilan riksdagen och allmänheten. Frågan kan alltså reduceras till detta: Vilken form av kontakt är den bästa — en person eller ett helt team av personer? Regeringen valde att tillsätta en presssekreterare och andra institutioner har valt samma väg. Vad finns det för motiv för att just riksdagen skulle vara ett undantag? Jag har något svårt att förstå att det finns någon motivering härför. Herr talman! Jag anser alltså att riksdagen bör vara mån om så god kontakt som möjligt mellan sig själv och de media som förmedlar uppgifter till allmänheten, och det bästa skulle således enligt min mening vara att vi beslutar tillsättandet av en riksdagens pressombudsman. Emellertid har, som här tidigare framhållits, ett antal ledamöter av bankoutskottet i en reservation förordat en utredning av riksdagens förvaltningskontor om hur en sådan information lämpligen bör organiseras. Herr talman! Jag ber att få ansluta mig till denna reservation.

Herr talman! Det var två formuleringar i herr Hanssons i Skegrie anförande som gjorde att jag som talesman för utskottet gärna ville komma till tals på nytt. Ett utskott bör väl knappast förebrås för att det tillfrågar sakkunniga, och nog tycker vi att både Publicistklubben och TT är sakkunniga instanser i detta sammanhang. Det var något förvånande att höra den nedvärdering av remissinstanserna som herr Hansson tillät sig. I sitt långa anförande talade herr Hansson själv gång på gång om vikten av vederhäftig information och om spridande av sådan. Nog tycker man att vederhäftigheten i ett utskottsutlåtande skulle bli större om utskotiet frågar andra till råds. Herr Hansson sade vidare att utskottet inte »vågat sig på» något positivt beslut. I och för sig skulle det väl inte krävas något hjältemod att rekommendera riksdagen att ge i uppdrag åt riksdagens förvaltningskontor att ytterligare undersöka hur kontakten mellan massmedia och riksdagen bör ordnas. Så det är väl knappast kuraget som varit otillräckligt. Däremot är motiven i motionen — såsom vi läst den — otillräckliga. Herr Hansson har delvis velat göra pressombudsmannen till en statussymbol genom att framhålla och därvidlag har han naturligtvis alldeles rätt — att arbetet i detta hus har lika stor betydelse som arbetet i kanslihuset. Men att utifrån detta påpekande dra slutsatsen att det krävs en pressombudsman i huset är väl ändå litet äventyrligt. Vi har just inrättat många nya tjänster och fått en avsevärd förstärkning av personalorganisationen. En del av den nya personalen med goda yrkeskunskaper är redan insatt på uppgiften att underlätta nyhetsförmedlingen.
Herr talman! När jag talade om remissbehandlingen tillade jag att jag i och för sig inte ville kritisera utskottet; det har rätt, sade jag, att välja vilka remissinstanser det vill. Jag har emellertid den uppfattningen, att vi riksdagsmän när det gäller våra egna angelägenheter skall våga fatta besluten själva. Jag tror att det är värdefullt att vi har det modet och tar den kritik som kan komma. Vi bör vara så pass självständiga att vi vågar göra det. Ställningstagandet i denna fråga beror naturligtvis på hur pass bunden man är av tidningarna. är man mindre bunden är man friare, och är man mer bunden är man inte så fri.

Herr talman! Man bör nog vara försiktig med att här i riksdagen framträda som expert på de frågor man sysslar med i sitt dagliga liv vid sidan av riksdagen, alltså att använda pekpinnar och hålla lektioner om sådant som vi var och en på sitt område anser oss benärska. Och även om jag i likhet med herr Hamrin i Jönköping råkar vara journalist, så är det inte för att ge riksdagen en lektion om hur nyhetsförmedling tillgår som jag nu tar till orda. Herr Hansson i Skegrie brukar ju inte dra sig för att då och då upplysa riksdagen om viktiga ting från sitt område, jordbruket, och kanske kan det då förlåtas oss, om vi som sysslar med pressen och dess arbete vill tillrätta lägga några av de ytterligt egendomliga uppfattningar om nyhetsförmedling som herr Hansson här har givit uttryck åt. Herr Hansson talade i själva verket om mycket annat än vad frågan gäller. Han sade att det finns exempel på ovederhäftig information, ja, t.o.m. exempel på att enskilda riksdagsmän blivit utsatta för ren ärekränkning. Det betvivlar jag inte alls, herr Hansson. Men det är inte någon fråga för en pressombudsman. Det är en fråga för domstolar, åklagare och advokater. Vi har en tryckfrihetslag och en ärekränkningslag för sådana fall. Ingen pressombudsman kan göra något åt den saken. Nej, vederhäftighetsgraden i informationerna från riksdagen är någonting som över huvud taget inte kan angripas den vägen. Om vi är missnöjda med förhållandena därvidlag — och det kan vi väl ibland vara — så är det en fråga om utbildning, skolning, kritisk behandling av nyhetsmaterial o. s. Vv. De sakerna får vi tillfälle att diskutera om några dagar, när vi skall debattera den framtida journalistutbildningen. Vi har gott om pressombudsmän i samhället, i företag, organisationer och offentliga institutioner. Men den sortens tjänster som herr Hansson i Skegrie drömmer om kan de inte göra sina huvudmän. För övrigt är det en alldeles felaktig utgångspunkt att närma sig denna fråga från den negativa sidan, alltså som om det gäller att hindra en viss form av publicitet. Det har ännu aldrig någon pressombudsman lyckats med. Oförmånlig publicitet kan ha många orsaker, men den kan aldrig förhindras av pressombudsmän. Men viktigare är att riksdagen redan har inte bara en utan många pressombudsmän, Jag är själv en av dem, Och riksdagen som institution är inte det stora nyhetsfält som man ofta tror. När det gäller att servera information från riksdagen som institution, så är den in formationen både vad gäller omfattning och vederhäftighet utomordentligt väl tillgodosedd genom Tidningarnas telegrambyrås service till hela pressen och till alla massmedia. Och jag försäkrar herr Hansson i Skegrie och alla andra, att där fattas ingenting i omfattning! Den tidning som en stor debattdag får plats med 1 eller 2 procent av det material TT skickar ut har gott om utrymme, Ytterligt sällan fattas där också någonting i vederhäftighet, möjligen i lättsamhet — men det är en annan sak. I övrigt är nyheterna från riksdagen nyheter från partierna. Där skiljer vi oss från en mängd andra institutioner. Sedan herr Hansson i Skegrie och hans meningsfränder lämnade regeringen består den av ett parti. Den är enhetlig på ett helt annat sätt än riksdagen. Det som pressen har intresse av från riksdagen utöver referat av ärendenas löpande behandling är nästan alltid knutet till partierna, och det är till partiernas <informationsavdelningar och tjänstemännen där som man vänder sig. De i riksdagen arbetande journalisterna tror jag också är relativt nöjda med den hjälp de får från det hållet. Vad som återstår för en riksdagens pressombudsman är frågor av det slag som herr Hamrin i Jönköping snuddade vid, alltså frågor som gäller riksdagen som institution och riksdagens sätt att arbeta, alltså inte referat av ärendenas behandling. Det senare behovet är redan täckt. Men när det gäller riksdagens liv i helg och söcken så att säga, finns det otvivelaktigt ett material, som det kan vara ett riksdagens och samhällets intresse att få större spridning för. Men jag tvivlar personligen på att man kan nå någon nämnvärd effekt med någon pressombudsmannainstitution ens på det sättet. Att vi ibland skulle ha behov av en publicitet som kunde förbättra riksdagens anseende är mig inte alls främ mande. Men vi måste då komma ihåg att verkligheten inte blir vackrare därför att man tillsätter en pressombudsman. De skavanker vi till äventyrs lider av finns kvar och kan inte tas bort av en pressombudsman. Visst skulle man kunna tänka sig, när det t.ex. klagas över dålig närvaro i kamrarna vid plenum, att en förklaring om vad alla de andra har för sig skulle vara av ett visst intresse. Vi sitter ju inte alla hela tiden i riksdagskaféet. Jag räknade vid ett tillfälle för inte så länge sedan och fann att här i huset pågick på en gång 44 sammanträden med hårt arbete. Visst finns det sådant som skulle kunna meddelas. Visst förekommer utskottsresor för vilka det skulle kunna anföras någon god motivering. Men detta är, herr Hansson, ett ganska litet fält; det ger inte sysselsättning för en pressombudsman, Skall vi på ett annat sätt täcka det stora fält som i dag sköts av Tidningarnas telegrambyrå och partiernas organ, så är det inte fråga om en pressombudsman utan om en redaktion på många tiotal medarbetare. Det kommer ändå att bli knackigt och knapphändigt. Jag har, herr talman, velat nämna detta för att ge den andra sidans syn på saken. Det finns många problem med informationen från riksdagen. Ett av de allra svåraste är det gamla tvåkammarsystemet, som vi har kvar. Vad man än kan finna för uppfattning hos folket i övrigt så tror jag inte det finns en enda arbetande journalist som inte är en varm vän av enkammarriksdag. Referatmaterialet skulle dras ned till hälften och bli lättare att behärska. Men den sortens frågor löser vi heller inte på denna väg. Jag skulle gärna se att man på något sätt närmade sig problemet om informationen från riksdagen, men detta är definitivt inte den väg som kan hjälpa oss till en bättre tingens ordning,

Herr talman! Jag är fullt på det klara med att den kritik som jag har levererat mot felaktiga upplysningar inte på något sätt kan bli populär hos pressmän såsom herrar Hamrin i Jönköping och Carlshamre. Men jag är inte heller på jakt efter någon popularitet i detta fall. Vad jag är ute efter är att de upplysningar som lämnas blir så riktiga som möjligt. Jag vill be herr Carlshamre observera att vad jag har sagt bygger på två uppgifter från remissinstanserna. Den ena var att man inte tar hänsyn till någon pressinformation även om den finns — alltså nonchalansen. Den andra var att man ansåg att snabbheten i ett meddelande är viktigare än vederhäftigheten. Det är dessa två saker som mina »egendomliga uppfattningar», som herr Carlshamre sade, bygger på. Jag har den bestämda uppfattningen att om en pressman tvivlar på vederhäftigheten i sin uppgift skulle han mycket lätt och snabbt kunna kontrollera den, i många fall åtminstone, om riksdagen hade en dylik upplysningstjänst eller pressinformation. Om en sådan tjänst fanns, skulle kanske många felaktiga uppgifter kunna förhindras, och det anser jag vara det väsentligaste i all upplysning.
Herr talman! Herr Hansson i Skegrie och jag är nog överens på en punkt. Varken herr Hamrin i Jönköping eller jag eller någon annan journalist, tror jag, föredrar ovederhäftiga uppgifter framför vederhäftiga. Jag håller gärna med om att snabbheten skall stå tillbaka för vederhäftigheten och allt detta — det är bara det att det inte är en fråga för en pressombudsman, Jag kan försäkra herr Hansson i Skegrie, att det inte finns en enda journalist, som när han är tveksam om vederhäftigheten i en uppgift från riksdagen eller någon av dess ledamöter inte på någon minut har möjlighet att få uppgiften kontrollerad — och det finns t.o.m. många möjligheter härtill. Det är sålunda inte möjligheter som saknas härvidlag, utan i den mån ovederhäftigheten passerar beror det på något helt annat. Det kan bero på det som herr Hamrin i Jönköping nämnde, nämligen en ganska förskräcklig arbetspress och ett ganska hemskt tempo i redaktionell arbetsmiljö. Det kan bero på dålig utbildning, på bristfällig journalistisk-etisk utrustning — sådant förekommer också. Men det beror inte på frånvaron av en pressombudsman, ty det är inte svårt att få en uppgift kontrollerad i dag och få den kontrollerad på många ställen. Man nonchalerar, säger herr Hansson i Skegrie, material som lämnas. Ja, det kan tyckas så. Men om vi skulle instifta ett ämbete som riksdagens pressombudsman vore det, som herr Hansson själv har berättat, ingalunda något nytt. Vederbörande skulle inte bli den enda eller en av de få utan en i en armé av pressombudsmän som öser material över tidningarna. När man sitter på en stor redaktion och öppnar post på förmiddagarna, herr Hansson, så kan bunten vara mycket stor då man börjar gräva sig ned i den. Hälften eller två tredjedelar eller kanske mer av försändelserna i denna bunt — hundratals försändelser varje dag — kan vara sådant som kommer från pressombudsmän av olika slag, som har allsköns värdefull information att erbjuda. Jag är ledsen att behöva säga att jag själv gjort mig skyldig till att låta en mängd sådant material gå direkt i papperskorgen. Som väl är känner man igen försändelserna på utanskriften, så man behöver inte öppna kuverten. Man skulle inte hinna annars. Det är inte nonchalans, herr Hansson, att inte gå igenom det enorma PR-material av olika slag som varje dag er bjuds pressen, utan det är en bitter nödvändighet. Därför går pressen i stället vad herr Hamrin kallar raka spåret på nyhetskällorna och gör det även här i riksdagen. Vi har ju i riksdagen en ganska manstark uppvaktning dels av referenter, som åtminstone vid de mera uppmärksammade tillfällena sitter på läktarna och skriver vad vi säger, dels av TT, som till hundra procent täcker vad vi gör, dels också av dessa utomordentligt skickliga och erfarna reportrar som går här i korridorerna varje dag. Visst lurar de väl av oss en del nyheter som vi dagen därpå tycker att vi kunde ha hållit tyst med och visst är det väl en hel del som har karaktären av rykten och kannstöperier. Det hör nu till den politiska journalistikens egenart, att det är mycket svårt att komma ifrån detta, ty politik är i mycket stor utsträckning rykten innan den blir verklighet — och då är det nyheter. Allt detta rymmer problem som vi kan stå undrande inför och vilja rätta till. Därvidlag råder inga delade meningar. Men jag för min del är fullständigt övertygad om att inget av dessa problem är av den naturen, att en pressombudsman kan göra något åt saken.

Herr talman! Jag vill göra herrarna uppmärksamma på att även utskottet har rekommenderat en form av sådan kontaktinstitution. Utskottet menar alltså att sådan kontakt behövs. Frågan kan — som jag sade — reduceras till vilken form denna institution skall ha. Skall det vara ett helt team eller skall det vara en ensam person? Jag har hävdat uppfattningen att en person bättre än tre kan klara denna uppgift.

Herr talman! Till detta utlåtande har vi fogat en reservation, enär vi under behandlingen av förevarande ärende inte kunnat ansluta oss helt till utskottets mening. I ett motionspar, nr I: 719 och II: 898, har vi redovisat en annan uppfattning än den som uttrycks i propositionen, dock inte så att vi i detta läge helt avvisar förlängningen av valutaförordningen på ett år. Vi går med på denna, men vi vill ha en utredning för att kunna ta slutlig ställning till nya förlängningar. Vi önskar också att under tiden en väsentlig uppmjukning vidtages, varför vi hemställer att Kungl. Maj:t föranstaltar om en sådan åtgärd. Denna valutaregleringslag, vars förlängning skall medges av riksdagen varje år, finner vi så föråldrad att vi tror att den är mogen att helt slopas. Den är ju tillkommen i ett speciellt konjunkturläge, vilket för närvarande inte är aktuellt och inte heller på lång sikt kan antas komma att bli det. I sitt utlåtande hävdar utskottet att det »stöd som penningpolitiken erhåller genom att kapitalinflödet från utlandet begränsas» skulle vara av väsentlig betydelse. Mot detta kan man anföra dagens situation på penningmarknaden, då alla krafter sätts i rörelse för att skaffa fram för näringslivet erforderligt kapital. Om man helt slopade den del av valutaregleringen som nu är kvar, skulle man kunna importera det kapital — i varje fall en viss mängd — som skulle göra det möjligt att på ett naturligt sätt tillföra marknaden fritt kapital i stället för att som nu försöka omdisponera det kapital som vi har här i landet utan att egentligen tillföra några nya pengar. Det nu gällande förfarandet medför ofta onödigt krångel, anför vi i vår motion. Det skapar en viss osäkerhet beträffande vilka kapitaltransaktioner över gränserna som kommer att tillåtas och försvårar en långsiktig planering av finansieringsmöjligheterna. En fullständig avveckling av valutaregleringen bör enligt vår mening föregås av en utredning, som belyser de problem som en sådan åtgärd kan föranleda. Oavsett den här förordade utredningen bör, anser vi, också en väsentlig uppmjukning av nuvarande bestämmelser utan dröjsmål genomföras. Vi har i vår reservation givit uttryck åt detta vårt ställningstagande. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2 under punkten C av herr Hilding m.fl.

Herr talman! År efter år har höger och folkparti talat för att man skulle göra slut på valutaregleringen. Den är en kristidsföreteelse, som är nödvändig i krig och krigsfara och acceptabel i krisartade situationer för den inhemska ekonomin. Något gehör har vi inte funnit. Med undantag av propositionen år 1963 har regeringen inte presenterat någon ingående argumentering för sin stela ståndpunkt. Herr Berglund har klart utvecklat att vi i dag befinner oss i ett läge där det inte bara bör vara möjligt utan även rent av Önskvärt att slopa regleringen. Den febriga högkonjunkturen är slut, och nu gäller det snarare att hålla aktiviteten uppe. Ett besked om det är den låga tillväxtgrad, som man kan avläsa för industrins investeringar. Vi som representerar högern i utskottet har tröttnat på att årligen anhålla om utredningar och i stillsamma former tala om, att vi tycker att tiden är kommen för ett slopande av valutaregleringen. Vi går längre än högermotionärerna och föreslår rent av ett slopande från den 1 juli. Det är de önskemålen som konkretiseras i reservation nr 1 av herrar Åkerlund, Lundberg och mig, och till den reservationen ber jag, herr talman, att få yrka bifall.

Herr talman! Såväl reservanterna som motionärerna klagar över att proposition nr 45 angående förlängning av valutaförordningen är ett magert aktstycke, och man kan väl dela motionärernas åsikt att propositionen inte innehåller någon överflödig argumentation. Jag trodde inte heller att sådan skulle behövas, därför att, såsom herr Berglund och herr Regnéll har påpekat, valutaregleringen behandlas i en årligen återkommande proposition. De som har intresse av denna fråga är fullt på det klara med vad den gäller, utan att finansministern behöver upprepa vad som tidigare har sagts. Om det inte inträffar några radikala förändringar i vårt ekonomiska läge, som ger anledning till omprövning av valutaförordningen, räcker den motivering som finns. Förhållandena är i stort sett likartade med budgetåret 1965/66, varför någon ändring i valutaförordningen inte kan anses påkallad. Riksbanksfullmäktiges majoritet har funnit att valutaregleringen är nödvändig ännu ett år, således fram till den 30 juni 1968. Till samma ståndpunkt har majoriteten inom riksgäldsfullmäktige kommit, en uppfattning som även delas av Svenska sparbanksföreningen. Lika stilenligt har Bankföreningen ställt sig bakom reservanterna i såväl riksbankssom riksgäldsfullmäktige och därmed avstyrkt förlängning eller i varje fall begärt en uppmjukning av bestämmelserna i valutaförordningen.

De borgerliga partiernas representanter i utskottet har nu hamnat på var sin linje vid behandlingen av propositionen och motionerna. Högern har efter en viss självprövning hamnat på en ren avslagslinje och går emot sin egen motion som föreslår en uppmjukning. Folkpartiet nöjer sig med ett allmänt resonemang om nödvändigheten av en uppmjukning av förordningens tillämpning. Centerpartiet däremot har i år liksom tidigare klart deklarerat att någon som helst anledning till ändring eller avskaffande av valutaregleringen för närvarande inte finns. Reservanterna anför som motiv att den ekonomiska situationen nu är sådan att man utan men för landets ekonomiska politik kan avvara valutaregleringen, vilket såväl herr Regnéll som herr Berglund har vidareutvecklat. Den kapitalbrist som de anser finnas skulle med fördel kunna tillgodoses genom att öppna landets gränser för internationella kapitalströmmar. Herr Berglund sade också i sitt anförande, att det är svårt att skaffa riskvilligt kapital, och ansåg, att det enda man gör är att omdisponera det kapital som för närvarande finns i landet. Ett faktum är att de 500 miljoner kronor som vi genom höjning av omsättningsskatten tillfört investeringsbanken ändå måste betraktas som nytt, friskt kapital, vilket också herr Berglund gav uttryck för. Bristen på långfristigt kapital kan mycket väl diskuteras. Det har bl.a. resulterat i den nu föreslagna investeringsbanken. Emissionsverksamheten har för övrigt inte någon gång varit så effektiv som just nu, vilket visar att möjligheterna att få fram kapital inom landet ingalunda är uttömda. Det är även en sanning med modifikation att bristen på kapital skulle vara katastrofal för landets näringsliv, något som en del gör gällande. Vi har tvärtom en ganska god kapitalmarknad, men å andra sidan känner våra ambitioner faktiskt inga gränser, varför trycket på kapitalmarknaden verkar särskilt hårt. Den nyligen beslutade 25-procentiga investeringsavgiften är en annan av de åtgärder som vidtagits för att om möjligt slussa över kapital till bostäder och industriinvesteringar. Den valutareglering som tillämpats under året har, liksom tidigare, haft till syfte att motverka en utlandsfinansiering, som utan tvivel skulle ha försvagat den inhemska kreditpolitiken. I det läge vari vi nu befinner oss skulle det enligt utskottsmajoritetens mening vara oklokt att slopa eller ens liberalisera valutaregleringen och släppa kapitalimporten fri och på så sätt riskera att importera en förstärkt inflationsvåg. Det finns flera bevis för en sådan utveckling i andra länder som hamnat i en obehaglig situation på grund därav, och det bör vi akta oss för. Beträffande de liberaliseringar som reservanterna önskar är det ingen hemlighet att sådana liberaliseringsåtgärder vidtagits och även pågår, vilket också utskottsmajoriteten berör genom att hänvisa till valutastyrelsens berättelse. Av denna framgår att under 1966 gavs tillstånd till finansiell upplåning utomlands för inte mindre än 1067 miljoner kronor, och tillstånd till direkta svenska investeringar i utlandet har under samma tid lämnats för 735 miljoner kronor. De direkta investeringarna i Sverige från utlandet uppgår under samma tid till 654 miljoner kronor. Utvecklingen av de långfristiga internationella kapitalrörelserna har också medfört ett relativt stort kapitaltillflöde till Sverige under föregående år. Som utskottet skrivit i sitt utlåtande synes utvecklingen vara betydligt mer positiv såväl i fråga om valutaförordningens utformning som beträffande dess tillämpning än vad reservanterna och motionärerna vill göra gällande, och därför anser utskottsmajoriteten, att det inte finns någon anledning att vare sig slopa eller ytterligare liberalisera valutaregleringslagen för det närmaste året. Det är en bedömningsfråga vilka åtgärder som skall stödjas eller avstyrkas när det gäller de internationella kapitalrörelserna, och denna bedömning kan nog riksdagen tryggt överlåta till valutastyrelsen. Det är en samhällsuppgift att utöva en viss kontroll över hur mycket internationellt kapital som skall tillåtas komma in över gränserna. Att lämna gränserna vidöppna för internationella kapitalrörelser vore en mycket tvivelaktig åtgärd just nu. Valutaregleringen är, som här tidigare framhållits, en fullmaktsoch beredskapslag, och erfarenheten har visat att det även i denna fråga är bättre att följa det gamla ordspråket som säger, att det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till bankoutskottets utlåtande.

Herr talman! Det är svårt för mig att tiga alldeles still när talet kommer in på boxningen. Jag skall emellertid inte provocera någon debatt, eftersom jag tycker att det kan vara onödigt i detta skede. Jag är tämligen tillfredsställd med att ett enhälligt utskott har sagt följande, som jag tycker kan vara ett svar på den fråga som herr Hamrin ställde: »Utskottet anser emellertid att det måste vara ägnat att inge allvarliga betänkligheter att tillåta också sådana integritetskränkningar som kan leda till allvarliga, kanske livshotande skador.

Det är faktiskt hög tid att något sker. Men, herr talman, bättre sent än aldrig!

Herr talman! Jag skall inte förledas till några polemiska inlägg med anledning av herrar Hamrins och Sjöholms anföranden. Jag vill bara kort konstatera att det avgörande skälet vid utskottets ställningstagande till motionerna varit Nordiska rådets behandling av detta ärende. Vi har ju, såsom framgår av utlåtandet, redan inom ett halvår att vänta ett förslag från den specialistkommitté som på rekommendation av Nordiska rådet tillsatts för att arbeta med denna fråga. Vi har alltså velat avvakta detta förslag innan vi tar ställning på denna punkt. Herr Hamrin i Jönköping trodde inte att denna kommittés arbete skulle komma att ge något resultat. Jag tror ändå att vi skall vänta med debatten om boxningen till dess att vi sett vad kommittén kommer fram till. Vidare tror jag att herr Hamrin inte skall läsa ut mera ur utskottets utlåtande än vad som där verkligen står.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

Herr talman! Jag är inte informerad om vad kommitténs utlåtande kommer att innehålla utan menar bara att vi i vanlig ordning skall avvakta betänkandet. Sedan vi sett vad det innehåller kan vi debattera frågan vidare.
Herr talman! Jag vill bara säga att det är i avvaktan på Nordiska rådets betänkande som jag i utskottet inte yrkade bifall till motion II: 32. I annat fall skulle jag utan vidare ha tillstyrkt motionen. Men när nu en specialistkommitté har tillsatts och dess betänkande väntas före 1 juli, anser jag det vara klokt att avvakta det. Sedan tror jag inte att den passus som herr Sjöholm här citerat kan tolkas på annat sätt än herr Hamrin i Jönköping gjorde i sitt anförande. Det skulle vara högst underligt om tolkningen blev annorlunda. Utskottet skriver ju: »Om det kan konstateras att en risk för skador av nyssnämnt slag normalt föreligger —— — » Hur skulle man kunna konstatera något annat än att sådan risk föreligger?

Herr talman! I den motion som har föranlett första lagutskottets utlåtande nr 27 har hemställts om översyn av den svenska medborgarskapslagstiftningen i de avseenden som rör medborgarrätten för barn som är födda i riket och vilkas moder är svensk medborgare, medan fadern är av annan nationalitet. Enligt nuvarande lag blir dessa barn utlänningar till den dag då fadern kan eller vill söka svenskt medborgarskap. Vill han av någon anledning inte göra detta, förblir barnet utlänning under hela sin barnoch uppväxttid. Barnet kan sedan som vuxen, alltså vid 21 års ålder, själv ansöka om svenskt medborgarskap. Men det måste ske innan han eller hon fyllt 23 år. Anmälan kan under vissa omständigheter göras vid 18 år. Första lagutskottet har avstyrkt framställningen om översyn. Det huvudsakliga motivet för avslag är risken för s.k. dubbelt medborgarskap. Men den risken tar man här i landet i andra sammanhang. Om den unga människan, sedan han eller hon fyllt 21 år men före 23-årsdagen, skyndar sig att ansöka om svenskt medborgarskap, blir vederbörande svensk medborgare oavsett om detta skulle medföra dubbelt medborgarskap. Då det gäller barnets uppväxttid anser man dock det dubbla medborgarskapet vara en sådan nackdel att man förvägrar barnet att bli svensk medborgare trots att det är fött i Sverige, att modern är svensk medborgare, att det talar vårt språk, går i skola och får sin utbildning här. Jag anser att detta är inkonsekvent. Det är dessutom en klar diskriminering av den ena av två föräldrar, nämligen kvinnan, vilket vi borde vara angelägna om att få bort i svensk lagstiftning. Vid parallellen till det fall där barnets moder är svensk och fadern är utlänning är förhållandet det omvända: nämligen där fadern är svensk och modern utlänning. I ett sådant äktenskap blir barnet utan vidare svensk medborgare. Alltså blir utländska kvinnors barn svenska medborgare och svenska kvinnors barn utlänningar, om föräldrarna är gifta. är föräldrarna däremot inte gifta blir barnen svenska medborgare om modern är det. De barn som råkar födas inom äktenskapet är således sämre ställda i medborgarrättshänseende än de utomäktenskapliga barnen. Om föräldrarna är förtänksamma nog att inte gifta sig förrän barnet är fött eller om de blivande föräldrarna har möjlighet att planera storleken av den familj de tänker skaffa sig och låter barnen födas före giftermålet, blir barnen svenska medborgare. När föräldrarna sedan eventuellt ingår äktenskap erhåller barnen visserligen faderns medborgarskap, men behåller dessutom det svenska medborgarskap de erhöll vid födelsen. De får alltså dubbelt medborgarskap. Vi har i vår motion fört fram tanken att lagen borde ändras så att barnet blir svensk medborgare, om barnet är fött här i riket och den ena av för äldrarna är svensk, och detta oavsett om föräldrarna ingår äktenskap eller inte. Jag anser inte att frågan om äktenskap är väsentlig i detta sammanhang. Det kan näppeligen ifrågasättas vem som är modern. Däremot kan ju faderskapet ifrågasättas, faktiskt såväl inom som utom äktenskapet. Därför anser jag inte att ett barns medborgarskap skall vara beroende av huruvida föräldrarna lever i ett s.k. legalt äktenskap eller inte. Vår medborgarskapslagstiftning är sedan år 1950. Det har alltså gått 17 år sedan dessa lagens paragrafer var föremål för översyn, och det är inte vilka 17 år som helst i vårt lands historia. Det är den period då människor från andra länder i tusental, för att inte säga tiotusental, årligen sökt sig till vårt land för att skaffa sig arbete och utkomst. Sverige har helt plötsligt blivit ett invandrarland. Ofantligt många av dem som invandrat har blivit kvar här och bildat familj och växt in i svenska förhållanden. Många har också naturaliserats och blivit svenska medborgare, men många vill av olika anledningar ha kvar sitt hemlands medborgarskap. Jag anser det vara riktigt att den möjligheten finns. De är vuxna och avgör själva sitt val. Men då det gäller de barn som är födda och uppväxta i Sverige och där den ena av föräldrarna är svensk, anser jag faktiskt att dessa barn borde ha rätt till svenskt medborgarskap, i varje fall tills den dag kommer då de själva har möjlighet att välja. Enligt vår nuvarande medborgarskapslag måste en del svenska kvinnor söka tidsbegränsåt uppehållstillstånd i Sverige för sina barn. Underlåter man vid flyttning från en bostad eller ort till en annan att till polisen anmäla att man har utlänningar boende hos sig — sina egna barn alltså! — kan man bli bötfälld. Sådant har hänt. Aftonbladet har i en serie artiklar nagelfarit de talrika problem som vår medborgarskapslagstiftning för med sig för många människor i vårt land. Man har också pekat på konkreta fall där hustrun i familjen fått böta för att hon glömt anmäla att hon hade inneboende utlänningar, nämligen make och barn. När denna lag genomfördes 1950 protesterade en del kvinnoorganisationer, bl.a. Fredrika Bremer-förbundet, som fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Man önskade en radikal ändring av gällande rätt. Man nöjde sig sålunda inte med att acceptera kvinnan som helt fri i medborgarskapsrättsligt hänseende. Man föreslog också att varje barn fött i Sverige i äktenskap mellan utländsk man och svensk kvinna automatiskt skulle bli svensk medborgare genom födelsen. Statistiska centralbyrån var inne på liknande tankegångar, likaså 1949 års folkbokföringssakkunniga. Departementschefen kunde emellertid inte biträda förslaget den gången. Motiveringen var risken för s.k. dubbelt medborgarskap. Tydligen ansågs inte heller barnets medborgarskap ha så stor betydelse, och man räknade med att dessa barn, som då inte var så många, skulle bli svenska medborgare genom faderns naturalisation. Första lagutskottet var den gången egentligen helt inne på den s.k. kvinnolinjen. Man sade »att det ur många synpunkter vore tilltalande att låta alla barn som föds här i riket av svensk moder få svenskt medborgarskap». Man följde ändå departementschefens förslag men underströk i sitt yttrande: »Departementschefen har vidare erinrat om att barnet ändock kan bli svensk medborgare före vuxen ålder genom att antingen fadern eller barnet naturaliseras. Därest fråga uppkommer om självständig naturalisation av barnet, anser departementchefen, att i regel avsteg bör göras från de allmänna naturalisationsvillkoren. Utskottet får, med understrykande av vad departementschefen anfört i denna del, framhålla, att barnet torde böra naturaliseras omedel bart, när dess vårdnadshavare gör ansökan därom.» Första lagutskottet kände tydligen en viss oro för att tillämpningen av lagen inte skulle bli så generös som man gärna ville tolka in i departementschefens uttalande att den skulle bli. Och det framgår med all önskvärd tydlighet av tilllämpningen av lagen att utskottet inte oroade sig i onödan. Erfarenheten har nämligen visat att inte ens om föräldrarna är eniga om att det är bäst för deras barn att erhålla svenskt medborgarskap och lägger in ansökan därom, blir framställningen beviljad. Det blir i stället avslag med motiveringen att faderns naturalisation avvaktas eller att det anses att föräldrarna inte skall bestämma för barnet. Med andra ord: barnet får inte bli svensk medborgare under hela barndomen och uppväxttiden. När första lagutskottet i år skall ta ställning till en motion med förslag om översyn av medborgarskapslagstiftningen i detta hänseende faller utskottet tillbaka på uttalanden som gjordes för 17 år sedan — då situationen i fråga om inoch utvandring samt kontaktmöjligheter över gränserna var en helt annan än i dag både i vårt land och i andra länder. Utskottet uttalar att de möjligheter till naturalisering som lagen erbjuder i praktiken utnyttjas på ett smidigt sätt, som tillmötesgår barnens intressen. Jag undrar, herr talman, på vad sätt man härvidlag tillmötesgår barnens intressen. Gör man det genom att förvägra dem medborgarrätt i det land de hör hemma genom födsel, vistelse, föräldrar m.m.? Jag har faktiskt uppfattningen att första lagutskottet gått förbi den väsentliga fråga som dessa ungdomar i dag eller i morgon måste ställa sig, nämligen varför de inte har medborgarrätt i det land som faktiskt är deras hemland. Men de är alltså utlänningar. Skall de ut på en resa utanför Norden — en skolresa eller vad som helst — måste de utrustas med utländskt pass. För många ungdomar blir detta en verklig chock eftersom de anser sig vara svenskar. För den mor som kanske har en son, som börjar komma upp i tonåren, ligger oron ständigt på lur därför att hon vet att han är medborgare i ett annat land och kan kallas dit att göra sin värnplikt; ett land där han kanske aldrig har varit och vars språk och sedvänjor är honom fullständigt främmande. Hon vet också att sonen därmed förlorar möjligheterna att bli svensk medborgare vid 21 år. Han får börja på nytt som om han aldrig tidigare satt sin fot i detta land där han ändå har växt upp. Detta är, tycker jag, inte acceptabelt i en modern tid och i ett modernt land. Remissinstanserna har visserligen funnit frågan komplicerad, men man har på något undantag när inte avstyrkt den begärda översynen. Man har sett svårigheterna men också den förändrade situation vi kommit i genom att vårt land i så hög grad har blivit ett invandrarland. Man säger som exempelvis överståthållarämbetet, att man inte utan utredning kan ta ställning till huruvida berörda lagrum bör ändras, såsom föreslagits i motionen, men man understryker att det har skett en mycket stor invandring sedan 1950 då lagen skrevs och att frågan om dessa barns medborgarskap blir alltmer brännande. Rikspolisstyrelsen är helt positiv till en översyn av lagen och jag citerar ett stycke ur dess remissyttrande: »På de flesta områden har utvecklingen i Sverige under den avsevärda tid som förflutit sedan lagens tillkomst alltmer gått emot likställighet mellan könen. Mot bakgrunden härav synes denna princip om möjligt även böra genomföras i fråga om förvärv av svenskt medborgarskap av här i riket fött barn i äktenskap mellan svensk och utländsk förälder vare sig modern eller fadern är svensk medborgare. Därigenom skulle svensk moder i äktenskap med utländsk fader för sig och barnet tillförsäkras samma rättsskydd som tillkommer andra svenska mödrar. Enligt styrelsens mening torde fördelarna härav böra vägas mot nackdelarna av dubbelt medborgarskap för barnet.» Jag skulle, herr talman, gärna vilja veta vilka nackdelar ett dubbelt medborgarskap innebär för barnet under uppväxttiden. Det borde väl i stället vara en tillgång och en trygghet för individen att ha medborgarrätt i det land där vederbörande är född och bosatt. Rikspolisstyrelsen tillstyrker alltså denna Översyn. Justitiekanslerns remissyttrande är positivt och andas förståelse för den fråga det gäller och för de människor den berör och anser det motiverat att frågan ägnas uppmärksamhet i lämpligt sammanhang. Vi har i motionen inte begärt att riksdagen i dag skall ta ställning till hur de berörda paragraferna skall formuleras. Vad vi begär är att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om översyn av lagen. Vi begär detta mot bakgrunden av de ändrade förhållanden som i dag råder i vårt land, där vi med nuvarande lagstiftning håller på att skapa utländska minoriteter bestående av ungdomar som egentligen borde vara svenskar. Det rör sig om mer än 50 000 barn och ungdomar och antalet ökar med flera tusen varje år. Jag fick för några dagar sedan ett brev från det socialdemokratiska kvinnodistriktet i Stockholms län, där man haft att ta ställning till motioner som ganska väl överensstämmer med den motion som vi nu behandlar. Jag skall ta mig friheten att citera ett litet stycke ur detta yttrande.

Vi har fått många bevis på detta. Vi har fått dem från människor som är oroliga och som frågar om olika ting. Det är brev från svenska kvinnor, som är ängsliga för att deras äktenskap kanske inte kommer att hålla eller brev från dem, vilkas äktenskap redan gått sönder. Jag tycker nog att vi måste angripa detta problem, även om det är komplicerat och svårt. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motion nr 437 i första kammaren och 556 i denna kammare, där vi hemställt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om översyn av den svenska medborgarskapslagstiftningen.

Herr talman! Även om vi i första lagutskottet inte har ansett oss kunna tillstyrka motionen kan man ha mycket stor sympati med det varma intresse som motionären har visat för denna fråga. Om fru Svensson uppmärksamt läser igenom första lagutskottets utlåtande nr 27, skall hon finna, att utskottets ledamöter är precis lika uppriktigt intresserade av att denna fråga skall kunna lösas som motionären är. Men olyckligtvis löser man inte denna fråga tillfredsställande genom en ensidig lagstiftning från svenskt håll. Det är alldeles riktigt att utskottet som huvudargument för sitt avslagsyrkande har pekat på att antalet dubbla medborgarskap på ett oroväckande sätt skulle ökas, om man skulle gå in för en ensidig svensk lagstiftning i detta avseende. Det kan förefalla vara en ökad trygghet för barnen att ha dubbelt medborgarskap, men i praktiken har det visat sig att detta kan medföra en hel del olägenheter. Redan nu har ett antal barn i Sverige dubbelt medborgarskap. Det kan invagga vederbörande i en säkerhet som det inte finns täckning för och det kan medföra en rad komplikationer när de reser till det land som är faderns hemland. När man läser vad remissinstanserna har uttalat — vilket första lagutskottet uppmärksamt har studerat — finner man att vad vi har baserat vårt uttalande på inte är argument som är 17 år gamla utan argument som stöder vad som sades för 17 år sedan. Flertalet av remissinstanserna har påpekat att den argumentation som fördes då fortfarande håller. Fru Svensson säger t.ex. att alla barn som föds i Sverige borde få bli svenska medborgare om en av föräldrarna är svensk. Men det skulle kunna tänkas att en utländsk kvinna, som är bosatt i Sverige och här utom äktenskap föder ett barn vars fader är svensk, aldrig har haft för avsikt att stanna i Sverige. Skall barnet då bli svensk medborgare vare sig modern vill det eller ej? Jag tror att vi bör akta oss för att säga att vi ökar valfriheten genom att automatiskt ge barnet svenskt medborgarskap, ty det är inte säkert att det alltid är ett önskat medborgarskap. Av socialsyrelsens yttrande framgår att åtskilliga av de olägenheter som kan följa med att ett barn inte har svenskt medborgarskap kan avhjälpas genom att medborgarskapslagen ändras så att barnet får det men även genom annan lagstiftning. De har rätt till socialvård. De har rätt till grundskoleutbildning och gymnasieutbildning som svenska barn. Det är först när barnet blir äldre som det kan ha ett självständigt behov av att bli svensk medborgare även om föräldrarna inte är det. Första lagutskottet har förvissat sig om att myndigheterna prövar sådana fall med stor omsorg. Det faktum att föräldrarna eller endera av dem inte har kunnat eller velat söka svenskt medborgarskap skall inte vara ett avgörande hinder för att barnet självständigt skall kunna förvärva medborgarskap. Vi har faktiskt fått den upplysningen, att man i Sverige vid prövning av sådana här fall har tillämpat bestämmelserna ganska liberalt. Vi har ju en medborgarskapslagstiftning, som tillkommit i intim samverkan med övriga nordiska länder, och vi kan nog hävda att Sverige är det land som har tilllämpat bestämmelserna mest liberalt då det gällt ansökningar om medborgarskap. Det är i två avseenden som förvärvet av svenskt medborgarskap enligt motionärens uppfattning skulle vara ytterligt väsentligt. Det ena är det fall då föräldrarna skiljs och det blir kamp om vem som skall ha vårdnaden om barnet. Då skulle det enligt motionären vara en styrka om barnet var svensk medborgare. Man säger på sakkunnigt håll att domstolarna inte tar hänsyn till om barnet är svensk medborgare eller inte när vårdnadsfrågan avgörs. Det sägs också att, i de fall då frågan om vårdnaden kommer upp inför utländsk domstol, det förhållandet att barnet betraktas som svensk medborgare, näppeligen har någon inverkan för den händelse den andra föräldern är medborgare i det land där frågan avgörs. Det andra fall som skulle kunna tänkas är då endera av föräldrarna för bort barnet ur landet för att på så sätt tillförsäkra sig vårdnaden om barnet. Oavsett om barnet då är svensk medborgare är det nog inte mycket att göra åt saken. Om fadern — som det mestadels är fråga om — för bort barnet och åberopar barnets medborgarskap i ett an nat land, kan vi inte påverka frågan om barnets återförande till landet den vägen. Vi klarar det inte genom ensidig svensk lagstiftning. Detta är orsaken till att utskottet inte finner det vara någon mening med att företa den utredning motionärerna begärt utan anser att frågan bör lösas i ett större sammanhang. Såsom justitiekanslern påpekat är detta onekligen ett viktigt problem, som bör prövas i lämpligt sammanhang vilket torde vara att försöka genom internationella överenskommelser få till stånd en ordning som kan reglera dessa förhållanden. Det är alldeles riktigt, som fru Svensson sade, att genom den stora omflyttning, som nu äger rum, är det allt fler och fler barn som föds med ett annat medborgarskap än vad endera av föräldrarna har. Detta gäller inte bara Sverige. Problemet blir mer och mer akut i Europa. Vi får hoppas att vi så småningom skall komma åtminstone så långt att man i Europa får en enhetlig lagstiftning. Även om vi skulle komma dithän återstår sedan alla de länder i andra världsdelar, där man har en helt annan syn på dessa problem och där man fortfarande inte genom ensidig svensk lagstiftning kan klara upp svårigheterna. Utskottet finner alltså att det finns mycket goda skäl att inte företa den åtgärd som motionärerna önskar. Utskottet föreslår att motionen icke skall föranleda någon åtgärd, och jag ber, herr talman, få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Utskottets talesman sade någonting om att det kan inträffa att människor kommer hit och barn föds här och blir svenska medborgare, om det skulle bli så som jag önskar. Kanske hade de inte tänkt sig att stanna här, utan det bara blev så att barnet föddes här. Nå jag anser nog att bosättningen är en betydelsefull sak i detta sammanhang. Om en svensk kvinna gifter sig i utlandet och blir kvar där med sin familj, och barnen således uppfostras i detta lands atmosfär och förhållanden, står dessa barn enligt min mening inte riktigt i samma situation som de barn som föds och uppfostras här i Sverige då det gäller svenskt medborgarskap. Fröken Bergegren talade också om de sociala aspekterna. Socialstyrelsen har i sitt remissyttrande hållit sig till synpunkter på vad som är besvärligt för dessa barn i sociala frågor. Den anför att man kan tänka sig att i stället ändra den svenska sociallagstiftningen, vilket skulle vara lättare. Jag tillåter mig att betvivla det. Jag anser tvärtom att detta borde vara en bidragande orsak till att bifalla yrkandet om översyn. Socialstyrelsen nämner barnpensionen, som inte utgår till barn som inte är svensk medborgare. Man kan lätt sätta sig in i vad detta betyder av otrygghet för svenska kvinnor och deras barn. Man bör också kunna förstå deras situation, om något händer familjefadern. En annan sak är det s.k. vårdbidraget, som utgår till handikappat barn. Vi hade förra året här i riksdagen en motion av fröken Wetterström, som gav oss ett rätt skakande bevis för vad det ekonomiskt kan betyda för en familj, om det handikappade barnet inte är svensk medborgare. Den skrivelse till Kungl. Maj:t som riksdagen beslutade om i detta sammanhang har såvitt jag vet ännu inte prövats av regeringen för åtgärd. Man kan också tänka sig att någon av dessa ungdomar genom trafikolycka eller av annan anledning blir invalidiserad och egentligen skulle ha fått folkpension vid 16 års ålder men inte kan få det därför att vederbörande inte är svensk medborgare. Samma är förhållandet när det gäller förtidspension, om vederbörande råkar ut för sjukdom som sträcker sig över en lång tidsperiod. Naturligtvis kan man ändra lagen på dessa punkter, men därmed har man ju inte löst problemen beträffande medborgarskap i Sverige för dessa barn och ungdomar som är födda här och som bor här.

Herr talman! Motionären fru Svensson har redovisat många tungt vägande synpunkter som jag anser att man bör beakta. Det är ju en fin tradition inom svensk politik och svensk förvaltning, när frågorna är kontroversiella och invecklade och svårlösta, att man då går åstad och gör en utredning för att därigenom dra fram alla argument för och emot för att kunna se, om man inte kan finna utvägar att hyfsa problemet och lösa även invecklade frågor. — Denna fråga är faktiskt en av de mest invecklade som vi har på lagstiftningens område. Det är klart att man kan göra som fröken Bergegren rekommenderar: vänta tills man träffat internationella överenskommelser, t.ex. beträffande det dubbla medborgarskapet. Men om man väntar på att nå sådana överenskommelser kan man få vänta länge. En sak är jag emellertid helt på det klara med, nämligen att det krävs, för att man skall nå fram till internationella överenskommelser, att man söker gå motparten till mötes på halva vägen. Där kan man nå fram till en lösning genom att acceptera det dubbla medborgarskapet, dvs. medborgarskap i Sverige och i de länder med vilka man träffar sådana avtal. Eftersom det inte finns någon annan lösning kan det i och för sig inte vara något fel att ett land som anser sig vara mera avancerat på vissa områden föregår andra länder med gott exempel och visar hur man skall kunna genomföra en sådan lösning på nationell basis innan man kan nå fram till internationella överenskommelser. Det finns två starka skäl bakom kra vet på utredning och översyn av detta lagstiftningsarbete. Det ena skälet är — det har redan nämnts — att antalet personer som invandrar till vårt land ökar synnerligen kraftigt; vi har redan nu bortåt en halv miljon personer i vårt land som har vuxit upp i andra länder men invandrat hit. Dessutom reser varje år över miljonen svenskar till utlandet såsom turister eller på annat sätt, t.ex. i sin förvärvsverksamhet. Det är nu ett mycket intensivare utbyte mellan vårt land och andra länder än tidigare både genom att vi mottager andra länders medborgare och genom att vi själva reser ut. Detta innebär att de föreställningar och begrepp vi har om medborgarskap måste underkastas en prövning. Så stora förändringar sker för närvarande, att den nationella lagstiftningen måste ändras. Med detta anförande, herr talman, vill jag instämma i det yrkande som fru Svensson har framfört från denna talarstol. Sålunda yrkar jag bifall till motionens hemställan.

Herr talman! Denna motion som fru Svensson har väckt behandlar ett mycket angeläget ärende, det vill jag kraftigt understryka. Allt vad fru Svensson har sagt är så sant och så väl underbyggt att det inte finns mycket att tilllägga i sak. Jag vill dock peka på ett förhållande, som även fru Svensson var inne på, nämligen att det har hänt så kolossalt mycket på detta område under de senaste fem åren. Den mycket stora invandring som har skett, särskilt av män, har resulterat i många, många äktenskap mellan utländska män och svenska kvinnor. Jag känner till flera familjer, där det verkligen råder stora problem. På grund av att mannen kommer från länder med helt andra förhållanden, andra religioner, andra kulturer — om man så vill uttrycka sig — har det relativt snart blivit slitningar i hemmet. Fadern till barn i sådana äktenskap kan öva en ständig press på modern genom att hota med att en vacker dag sticka sin väg och ta barnet med sig. Jag anser i likhet med motionären att det hade varit riktigt att göra en översyn av lagstiftningen. Visserligen sade fröken Bergegren att man ändå inte kan hindra en far att ta barnen med sig och försvinna och att man kanske inte kan få ett sådant barn tillbaka, även om det har svenskt medborgarskap. Kanske skulle det ändå ha en preventiv verkan om fadern visste att barnet är svenskt och att han inte har samma rättighet att ta barnet med sig. Vi har nyligen sett i pressen hur en utlänning tog ett barn med sig och försvann. Om vi tänker oss in i den oerhörda nervpress som inte så få mödrar i dag upplever, måste vi anse att enbart den vore anledning nog att göra den översyn som fru Svensson yrkat på i motionen.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

Herr talman! Jag behöver kanske inte gå upp i den här debatten för att ytterligare framhäva de synpunkter som fru Svensson redogjort för. Emellertid vill jag säga att det förefaller litet egendomligt med ett utlåtande, i vilket så föga hänsyn tagits till motionen. Det finns ingen reservation, och man förvånar sig över att utskottets ledamöter inte fäst större avseende vid den utveckling som skett. Det är två ting som gör att man i dag måste se på frågan om medborgarskap på ett helt annat sätt än tidigare, nämligen dels, som det har sagts, invandringen och kommunikationen med andra länder, dels kvinnans självständighet. Det måste vara riktigt att något revidera faderskapets förhandsrätt att bestämma nationaliteten. Jag kan inte inse att ett barn inte skulle ha rätt till samma medborgarskap som modern. Varför skall man pröva detta? Varför skall det inte vara självklart? De svårigheter som det i alla fall många gånger kan innebära för en svensk mor att ha ett barn som ser ut som om det vore ett utländskt barn är stora nog ändå, men kanske inte alla tänker på att barnet har en utländsk far. Varför skall barnet då märkas på alla möjliga andra sätt? Skall man inte i stället göra det litet lättare för mor och barn? De blir så ofta ensamma, och mycket ofta har mödrarna i sådana äktenskap mycket svårare att hävda sin och sitt barns rätt än mödrarna i äktenskap med svenskar och som är ingångna i Sverige. Jag tycker att detta är ett så svårt problem att man inte skall motsätta sig detta önskemål om en översyn av bestämmelserna på detta område, i synnerhet som det är ganska länge sedan man gjorde en sådan översyn. Jag hoppas att riksdagen — åtminstone en del av riksdagsledamöterna — skall uttala en önskan att justitieministern granskar dessa bestämmelser. Vi har ibland blåst upp mycket mindre problem till att ha mycket stor betydelse, trots att de inte har betytt så mycket för enskilda människor som denna fråga. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till fru Svenssons motion.

Herr talman! Jag är så tacksam för de positiva yttrandena om den här översynen som här har gjorts. Det är klart att jag förstår de svårigheter som sammanhänger med den här lagen men jag tycker inte att detta skall vara avgörande för oss, ty svårigheter är till för att övervinnas, i det här sammanhanget som i alla andra. Här eller i första kammaren yttrade någon att barnen kan få bli svenska medborgare bara det görs anmälan därom, men detta är en illusion som snabbt brister när det lämnas in ansökan om medborgarskap. Vid samtal med expeditionschefen i justitiedepartementet, som har hand om medborgarskapsärenden, fick jag beskedet, att det blir avslag även om föräldrarna är ense om att anhålla att deras barn skall få bli svenska medborgare. Det är inte så förfärligt enkelt som man kanske kan tro då man hör talas om att lagens paragrafer tillämpas smidigt och mänskligt. Jag begärde ordet bl.a. för att läsa upp en del av en tidningsartikel som var införd i en stor morgontidning den 30 januari. Skribenten som genom sitt arbete ingående kunnat studera denna fråga framhöll bl.a. följande: »I de allra flesta fall utgör väl den nuvarande lagstiftningen ej något större problem. När den utländske mannen vistats i Sverige i mer än sju år ansöker han i de flesta fall om svenskt medborgarskap och blir naturaliserad. Hans barn blir då samtidigt svenskar. Ditintills måste emellertid barnet ha utländskt pass. Barnet måste dessutom regelbundet ansöka om uppehållstillstånd hos statens utlänningskommission, trots att barnet är fött i Sverige av svensk moder. Men det verkliga problemet som kan uppkomma är inte löst genom lagstiftningen. Det problemet kan inte lösas utan en ändring av medborgarskapslagen, så att en svensk kvinnas medborgarskap blir ärftligt. Problem av denna typ blir allt vanligare. Befolkningsomflyttningen länderna emellan blir allt större. Årligen flyttar till Sverige ca 50 000 personer från andra länder och 35 000 flyttar härifrån. Prästen som folkbokförare kommer allt oftare i kontakt med problem av denna art. Människor av skilda nationaliteter kommer mer och mer i kontakt med varandra. Allt oftare ingås äktenskap mellan personer från skilda länder. Ständigt måste präster och andra ämbetsmän ta hänsyn till andra länders lagar. Men främst är det den enskilda människan som kommer i kläm mellan labyrinterna av svårtydda lagar. För det första borde den svenska medborgarskapslagen ändras, så att barn födda i Sverige blir svenska medborgare om en av föräldrarna är svensk. Principerna för förvärv av svenskt medborgarskap bör inte få hindra att ett barn skall få ärva sin moders medborgarskap. Den gamla regeln ”gånge hatt till och huva ifrån” borde snart vara övervunnen. Om det förr var så att kvinnan var helt bunden vid sin man i medborgarskapsrättsligt hänseende, kan man ju förstå, att barnet inte hade något att ärva av sin moder i detta avseende. Men 1951 blev kvinnan självständig i medborgarrättsliga sammanhang. Därför borde nu det sista steget tas och lämna vägen öppen till barns arv av moderns medborgarskap. För det andra borde den svenska regeringen genom FN ta initiativet till en internationell medborgarskapsbyrå, inom vilken staterna skulle arbeta med medborgarskapslagarna för att söka nå en enhetlig princip som skulle ligga till grund för medborgarskapslagstiftning. Medborgarskapslagstiftningen kan i vår internationellt inriktade tid inte få förbli de enskilda ländernas interna angelägenheter.» Och så slutar skribenten med denna lilia kläm: » Till sjöss finns internationella regler, hur fartygsbefälhavare ska bete sig då fartyg möts. I luften tillämpas internationella regler, för att lufttrafiken skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Men på landbacken, där det gäller den enskilda människans rättigheter i förhållande till andra människor och i förhållande till den stat, i vilken hon bor — där det gäller ett litet barns rätt till medborgarskap, har nationerna ännu inte lyckats komma i gång med en diskussion om hur medborgarskapslagstiftningen skall kunna lösas.» Jag har velat läsa upp detta, eftersom jag tycker att det är väsentliga saker som skribenten framhåller.

Herr talman! Jag skall inte onödigt förlänga debatten, men jag vill bestämt framhålla, att vi i första lagutskottet ingalunda har tagit lätt på detta problem, som vi betraktar som mycket svårlöst. Men just därför anser vi inte att man kan lösa det så enkelt som genom att tillsätta en utredning i syfte att få till stånd en ensidig svensk lagstiftning. Jag tror att de talare som här uttalat sig för att riksdagen frejdigt borde anta en lagstiftning som kraftigt skulle öka antalet dubbla medborgarskap inte riktigt tänkt över konsekvenserna av det. Vi har på det internationella planet strävat efter att genom konventioner förebygga att de gifta kvinnorna får dubbla medborgarskap. Med mycket få undantag förhåller det sig också nu på det sättet att kvinnan har full frihet att välja om hon vill anta mannens medborgarskap eller behålla sitt eget. Man försöker även få till stånd en samordning mellan de olika ländernas lagstiftping så att hon inte skulle vara medborgare i mer än ett land. Skulle vi nu medvetet gå in för en svensk lagstiftning som avsevärt skulle öka antalet barn med dubbelt medborgarskap, skulle vi göra det svårare att i framtiden nå fram till överenskommelser på det internationella planet för att reglera denna mycket svårlösta fråga. Jag tror att det ligger i barnens eget intresse att vi inte påskyndar en sådan utveckling. Att genom en ensidig svensk medborgarskapslagstiftning tillförsäkra alla barn som föds här i Sverige svenskt medborgarskap, är i och för sig inte krångligt, men det skulle inte lösa det verkliga problemet. Jag ber därför att få yrka bifall till vad utskottet föreslagit.
Herr talman! Jag vill beklaga att inte alla ledamöter har varit närvarande i kammaren och följt debatten i denna fråga. Om så hade varit förhållandet, skulle det måhända kunnat föranleda en annan inställning än den man lätt kan få när man läser ett utskottsutlåtande och finner att det inte föreligger någon reservation. Det har från första stund förvånat mig att ingen har reserverat sig i detta ärende. De sakliga skäl som fru Svensson under debatten framlagt har inte enligt mitt förmenande på något sätt kunnat vederläggas av de argument som utskottets talesman har anfört. Jag anser att nuvarande förhållanden innebär en uppenbar orättvisa. Det framgår också av de exempel som fru Svensson här givit OSS. Vi är alla medvetna om att detta är en ytterst svår och komplicerad fråga, en fråga där man nästan drar sig för att gå upp och tala. Men jag måste säga att ett tillmötesgående av motionärernas krav på en utredning knappast kan föranleda några svårigheter när det gäller de internationella överenskommelserna. Snarare skulle väl en sådan utredning utgöra en fastare och bättre grund för ett utgångsläge. Fru Svensson omnämnde en näraliggande motion som jag väckte i riksdagen i fjol. Den motionen behandlades av andra lagutskottet, som glädjande nog tycks hysa en helt annan uppfattning i den mera begränsade fråga som det då gällde än vad första lagutskottet nu gör. Vi motionärer drog upp ett fall som vi hade fått kännedom om. En gravt invalidiserad pojke, född i Sverige av svensk mor men med indisk far, hade inte medgivits vårdbidrag, eftersom han inte var svensk medborgare. Med mycket stora personliga uppoffringar hade föräldrarna vårdat pojken och därigenom, inom parentes sagt, kunnat undvika att ta en dyrbar sjukhusplats i anspråk. Något vårdbidrag kunde alltså inte utgå. Detta bidrag är nämligen som bekant en folkpensionsförmån och för att sådan skall kunna utgå krävs att vederbörande är svensk medborgare och mantalsskriven i riket. Jag nämnde tidigare att andra lagutskottet i detta avseende hade en helt annan inställning än var första lagutskottet visat i samband med behandlingen av förevarande motion. Andra lagutskottet uttalade år 1966 följande: »Enligt utskottets mening talar beaktansvärda skäl för motionärernas Önskemål om en uppmjukning i vissa fall av det absoluta kravet på svenskt medborgarskap som villkor för erhållande av vårdbidrag. Om svensk kvinna gifter sig med en man av annan nationalitet erhåller enligt gällande medborgarskapsregler makarnas barn ofta faderns medborgarskap. Frågan om möjligheterna att låta vårdbidrag utgå även i dylika fall, där någon av föräldrarna har stark anknytning till vårt land, synes i lämpligt sammanhang böra bli föremål för närmare övervägande.» Utskottet hemställde vidare att vad sålunda anförts skulle bringas till Kungl. Maj:ts kännedom, vilket också blev riksdagens beslut. Jag efterlyser på denna punkt i likhet med fru Svensson närmare besked. Jag är ledsen över att jag inte nu kan få ett svar direkt från chefen för det departement, som handlägger dessa frågor, på frågan om man helt enkelt tänker underlåta att göra någonting åt saken. Herr talman! Eftersom detta spörsmål ligger så nära det ärende vi i dag behandlar har jag inte kunnat underlåta att säga några ord därom. Och jag vill säga att det nog är svårt för de av kammarens ledamöter, som nu är närvarande och som inte är ledamöter av första lagutskottet, att rösta mot yrkandet om bifall till fru Svenssons motion.